Herr talman! Det försvarsbeslut som riksdagen nu skall fatta har föregåtts av ovanligt omfattande säkerhetspolitiska studier. Dessa studier har varit värdefulla, men jag har ett bestämt intryck av att man ofta har överdrivit deras betydelse för dimensioneringen och utformningen av vårt försvar. Det beslut som fattas i dag i fråga om organisation, utbildningsvolym, materialanskaffning osv. har ingen nämnvärd inverkan på vår försvarsförmåga förrän om några år. Det är alltså inte den aktuella utrikespolitiska situationen som kan vara avgörande för försvarsbesluten. Det är situationen långt framöver och när det gäller den har alla bedömare varit överens i ett avseende: man kan inte veta mycket om den. Situationerna växlar allför snabbt, och de alternativa utvecklingsmöjligheterna är alltför många. Svårigheterna att överblicka en avlägsen framtid bestyrks av det faktum att bedömningar inte ens i det korta perspektivet är så lätta att göra. Det är ganska typiskt att försvarsutskottet ansåg sig nödsakat att hålla sitt säkerhetspolitiska avsnitt öppet i det längsta. Det formulerades slutgiltigt först för några dagar sedan, helt enkelt därför att vi inte riktigt visste vad som där borde skrivas om situationen i Europa. Det var också typiskt att regeringen i propositionen om försvaret gör den bedömningen, att avspänningen snabbt ökar och kommer att öka, och att statsministern ett par veckor därefter offentligen uttalar att vi riskerar ett tredje världskrig — att världen kan stå på randen till ett sådant. Detta gäller alltså den korta utblicken, den som i och för sig inte har någon nämnvärd betydelse för ett försvarsbeslut. Det långa perspektiv som man måste anlägga är ännu osäkrare. Dessa förhållanden bestyrker den mening som vi på vårt håll så ofta har givit uttryck åt — att försvarets utformning och styrka skall anpassas, inte efter osäkra utrikespolitiska prognoser, utan efter den säkra kännedomen om de militära resurserna i vår omvärld och om utvecklingstendenserna i dessa. Bara om så sker kan vårt land med bibehållen säkerhet möta utrikespolitiska förändringar som i dag kan förefalla oväntade eller kanske helt osannolika. I en intervju i televisionen för några dagar sedan blev statsministern tillfrågad om hur hans uttalanden om risken för ett tredje världskrig kunde förenas med den nedrustningspolitik som regeringen är i färd med att genomdriva och som motiveras med avspänningen i världen. Statsministerns förklaring var föga övertygande. Det enda han egentligen hade att säga var att våra försvarskostnader per invånare i storleksordning kommer som nummer fyra i världen. Uppgiften är naturligtvis formellt riktig, men den ger verkligen inte en rättvisande bild av situationen. För det första måste en sådan uppgift ses mot bakgrunden av det löneoch kostnadsläge som vi har i Sverige. Där ligger vi som nummer två i världen. Dessutom bör man ändå inte uttrycka saken på det sätt som statsministern gjorde. De försvarskostnader ett land bör påtaga sig är alltid en fråga om avvägning mellan å ena sidan riskerna och den trygghet som eftersträvas och å andra sidan de uppoffringar som kan vara rimliga att lägga på medborgarna. Därför bör man ange försvarskostnaderna i procent av bruttonationalprodukten, dvs. av nationens samlade inkomster. Det är den uppgiften som visar det skattetryck som försvarsbördan medför. Uttrycker man kostnaderna på det sättet så ligger Sverige långt ner på skalan bland världens länder. För det andra — och det är viktigare — ställer vår alliansfrihet särskilda krav på oss. Jag vet inte hur många gånger som regeringen har uttalat i olika sammanhang, att alliansfriheten är möjlig endast om den stöder sig på ett starkt försvar. Detta är alldels riktigt. Men skall sådana deklarationer inte bara vara tomma ord så måste de väl betyda att alliansfriheten lägger på oss större bördor än om vi vore alliansbundna. Och just så är det. Alliansfrihet kräver att vi själva kan svara för ett allsidigt sammansatt totalförsvar. Det kräver god utbildning och det kräver materiel med tillräckliga prestanda för att ta upp kampen med stormakternas motsvarande enheter, det kräver en svensk försvarsindustri av betydande omfattning, det kräver forskning och studier som kan hålla oss på toppen av utvecklingen. Alla de demokratiska partierna har tidigare varit överens om att vi i vårt land bör underkasta oss dessa krav, och vi har också gjort det. Vi har genom en allmän värnplikt, god utbildning och väl planerad materielanskaffning med hjälp av en effektiv försvarsindustri och kvalificerad forskning lyckats upprätthålla ett respektingivande försvar till ett pris i form av skattebelastning, som har varit måttligt och som dessutom hela tiden har varit sjunkande. Allt detta bryts nu undan för undan ner. Den ena byggstenen efter den andra i det omfattande men välbyggda komplex som det svenska försvaret har varit plockas bort. Det knakar i fogarna. Regeringens nu inledda försvarspolitik leder på sikt — även om jag inte vill tro att detta är meningen — obönhörligen fram till en situation där Sverige måste lämna sin alliansfrihet och söka militärt samarbete med andra nationer för att upprätthålla sin trygghet. En sådan utveckling vill vi i moderata samlingspartiet inte medverka till. Det är därför vi inte heller kan godta den socialdemokratiska försvarspolitiken. Herr talman! Försvarsministern uttalade i ett offentligt anförande för en tid sedan att ett nytt inslag i försvarspolitiken är att en prioritering nu måste ske. Man får välja mellan uthållighet och initialstyrka. Den krigsavhållande effekten är det avgörande. Den blir störst om en operation genom Sverige tar lång tid. Alla kan väl instämma i att den krigsavhållande effekten måste vara det avgörande i fortsättningen liksom den har varit hittills. Men det man då måste mena är den effekt som kunniga bedömare utomlands tillskriver vårt försvar — inte den effekt som man eventuellt kan inbilla svenska folket att det besitter. Och när försvarsministern säger, att prioritering är ett nytt inslag i försvarspolitiken, så undrar man vad han menar. En prioritering har inom försvaret, liksom för övrigt inom all verksamhet, Nr 91 alltid måst göras, och den har i modern tid aldrig varit inriktad på annat Måndagen den än bästa försvarseffekt, vilket är precis detsamma som bästa krigsav 29 maj 1972 hållande förmåga. Alla studier, alla spel och alla större övningar har syftat till att utröna och pröva detta. Försvarsministerns idé — som den socialdemokratiska majoriteten helt pliktskyldigt stött — att en annan avvägning skall göras är väl avsedd att låta bestickande för den okunnige. Men hur skulle man kunna tro att sådana lösa funderingar kan ge ett riktigare resultat än det som har vuxit fram genom de ansvariga myndigheternas mångåriga och omfattande arbete, inriktat just på denna avvägning? Det är nog heller inte intresset av att ge svenska folket ett gott försvar till lägsta kostnad som resonemanget vill tillgodose. Det är snarare ett försök att finna ursäkter för en felaktig och farlig socialdemokratisk försvarspolitik. När det nya planeringssystemet för försvaret antogs av riksdagen för något år sedan presenterades det av försvarsministern som någonting nytt och effektivt som skulle möjliggöra ett optimalt utnyttjande av anslagna medel och ge en stor handlingsfrihet åt riksdagen när försvarsbeslut med långsiktig verkan skulle fattas. Från moderata samlingspartiets sida påpekade vi att det nya planeringssystemet utgjorde en naturlig vidareutveckling av det system som länge hade använts — vi hade ingenting emot att det infördes, men vi underströk med all kraft att det nya systemet i ett avseende inte skilde sig det minsta från sin föregångare. Skall det ge något utbyte är det precis lika beroende av att det verkligen följs, att de beslut som fattas grundar sig på de anvisningar som planeringens studier och analyser ger, med utgångspunkt i de direktiv och ingångsvärden som statsmakterna kan ha fastställt. Detta tyckte vi också borde vara en ganska självklar förutsättning för att lägga ner de stora kostnader och för att göra de betydande arbetsinsatser som systemet kräver. Men så har långt ifrån blivit fallet. Trots att regeringen angav bestämda riktlinjer för de gränser som försvarskostnaderna skulle röra sig mellan och trots att den fastställde beskrivningar av olika angreppsfall som svenskt försvar skulle vara uppbyggt för att kunna möta, så har den i propositionen inte tagit minsta notis om vare sig det ena eller det andra. Propositionens förslag ligger långt under den lägsta nivå som regeringen själv hade angivit, och de angreppsfall som regeringen hade fastställt för prövning av försvaret har på intet sätt fått utnyttjas för en sådan prövning. Konsekvenserna av det försvarsbeslut som riksdagen nu avkrävs är inte utredda, och ingen vet säkert vad de kommer att bli. Osäkerheten ökas ytterligare av den förändring i fråga om planeringen som regeringen vidtog när den beslöt att kompensation för prisoch lönestegringar skall ske enligt nettoprisindex i stället för som tidigare enligt ett särskilt försvarsindex. Undersökningar har visat att nettoprisindex inte kompenserar stort mer än hälften av de verkliga kostnadsstegringarna. Och då blir det också omöjligt att göra en exakt och effektiv planering. Sedan försvarsutredningen lade fram sitt betänkande har det visat sig att lönestegringar och stigande underhållskostnader kommer att kräva 51 ytterligare ungefär 1 miljard kronor för femårsperioden som inte blir kompenserade och som alltså måste totalt förändra planeringen. I slutet av april förändrades nettoprisindex och minskade i en handvändning den volym, som planeringen hade att röra sig med, med ytterligare ett par hundra miljoner kronor för perioden. En planering som inte har fasta utgångspunkter och inte en fast ekonomisk inriktning kan aldrig ge det bästa utbytet — den kan aldrig vara underlag för förnuftiga beslut. Om den dessutom inte ens följs, blir den totalt meningslös och drar bara onödiga kostnader. Försvarsutskottets vice ordförande, herr Gustavsson i Eskilstuna, sade för en stund sedan att det är bättre att planera inom en ram som har utsikt att hålla än att lägga ned intelligens och arbete i onödan. Naturligtvis är det på det sättet. Men de militära myndigheterna har såvitt jag vet alltid planerat inom de ramar som statsmakterna har angivit. Det är regeringen som har valt att helt nonchalera planeringens resultat. Det är alltså den och inte planerarna som bör klandras för att intelligens och arbete har förbrukats i onödan. När man ser det sätt på vilket regeringen handskas med försvarsmiljarderna och med försvarets tillgångar och angelägenheter, så blir man upprörd. Man frågar sig om det kan vara samma misskötsel och samma planlöshet på andra områden inom samhällsförvaltningen, där oppositionen av naturliga skäl aldrig kan få full insyn. Skulle så vara fallet, så finns det verkligen väldiga besparingar att göra där. Herr talman! Regeringen ämnar nu driva igenom ett försvarsbeslut med kommunisternas hjälp mot en borgerlig opinion. Jag tycker detta är djupt tragiskt. Det har tidigare varit de demokratiska partierna som har överlagt om försvaret och enats om lösningar, som vi alla har kunnat biträda. Kommunisternas försvarspolitik har legat långt utanför det spelrum inom vilket vi andra har rört oss. Efter 1966 års förlustval bröt visserligen socialdemokratin den demokratiska enigheten om försvaret och gick sin egen väg. Detta var beklagligt, men det kunde då ske med stöd av den riksdagsmajoritet som socialdemokraterna besatt. Nu är situationen annorlunda. Nu kan den socialdemokratiska minoritetsregeringen inte ensam diktera beslut. Det är olyckligt att regeringen i en sådan situation inte ens har försökt att finna en förankring för sin försvarspolitik hos de partier i riksdagen som den tidigare alltid har samarbetat med och som har samma grundsyn i försvarsfrågan. Det är djupt beklagligt att regeringen framhärdar med ett förslag, som endast kan genomdrivas med kommunisternas röststöd — de kommunister som alltid varit motståndare till ett nationellt svenskt försvar, de kommunister vilkas försvarspolitik socialdemokraterna tidigare med sådant eftertryck har förkastat. Vart är svensk socialdemokrati på väg i försvarsfrågan? Lärde man sig ingenting av de väldiga misstag som man begick förra gången man bedrev nedrustningspolitik? Jag sade tidigare att ingen med säkerhet kan veta konsekvenserna av det försvarsbeslut som nu föreslås av regeringen. Vad man dock med säkerhet kan förutse är att de blir förödande. Utbildningen kommer att starkt försämras. Det är inte mer än ett par år sedan riksdagen beslöt om en ny värnpliktsutbildning, grundad på en genomgripande utredning och presenterad som en optimal metod för god utbildning till måttliga kostnader. Den hade som principiell utgångspunkt en något förkortad grundutbildning och i stället ett utökat antal repetitionsövningar. Systemet har nätt och jämnt hunnit genomföras — ja, i verkligheten har det inte ens på alla områden ännu genomförts — när det totalt måste brytas sönder. Repetitionsövningarna inställs i stor utsträckning och grundutbildningen skall ytterligare förkortas. Det är verkligen planmässighet! Materielanskaffningen måste också helt omdisponeras. Nu gäller det inte längre att se till att den tekniska utrustningen för olika delar av totalförsvaret blir effektiv och i god balans mellan de skilda försvarsfunktionerna, nu är inriktningen uteslutande att skjuta allt framför sig som inte redan är bundet av beställningar eller utfästelser av annan typ. Att planlösheten också här är total låtsas man inte om, inte heller att den innebär ett väldigt slöseri med försvarsmiljonerna genom att utbytet i försvarseffekt blir så mycket sämre. Den försvarsindustri som är ett viktigt element i en alliansfri stats försvar — ja, man kan nästan säga som är en förutsättning för själva alliansfriheten — hotas till sin existens. Tusentals kvalificerade tekniker och yrkesarbetare måste friställas — med allvarliga sociala problem och stora kostnader för samhället som följd. Civilförsvarets planerade utbyggnad försenas i avsevärd grad. Anskaffningen av gasmasker till civilbefolkningen fördröjs och civilförsvarets möjligheter att utveckla ett skydd för befolkningen omedelbart efter en mobilisering minskar. Moderata samlingspartiet vill inte medverka till allt detta. Den nedgång i försvarseffekt och de olyckliga konsekvenserna på skilda områden, som blir en följd av propositionens förslag, står inte i någon som helst rimlig proportion till minskningen av kostnaderna Med en annan planeringsinriktning, med korrektare prisoch lönekompensation samt med någon ökning av anslaget för nästa budgetår kan olägenheterna istort sett undanröjas. Vi föreslår därför en planeringsinriktning som svarar mot den utredda nivån M 1 med prisoch lönekompensation enligt samma metod som tillämpades före budgetåret 1969/70. För civilförsvaret yrkar vi på en planeringsram om 138 miljoner kronor per år i prisoch löneläget för februari 1971. Vi föreslår vidare att anslaget för nästa budgetår höjs med 235 miljoner kronor för det militära försvaret och med 8 miljoner kronor för civilförsvaret. Om vårt förslag skulle vinna riksdagens bifall, skulle beslutet klart kunna överblickas till sina konsekvenser — det är till skillnad från regeringens förslag ordentligt studerat och utrett.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

Herr talman! Jag har inte för avsikt att blanda mig i de mera tekniska sidorna av den här diskussionen mellan talesmän för reservanter och utskottsmajoritet. Jag är medveten om att försvarsministern om inte omedelbart så strax efter mig kommer att utveckla sin syn på dessa frågor. I stället vill jag med utgångspunkt i försvarsutredningens betänkande framföra några principiella synpunkter på försvarsfrågan i det aktuella läget. Vi kan väl alla konstatera att det förts en engagerad debatt om försvaret sedan början av året. Av allt att döma kan den bli livlig också i dag även om den börjat i lugnaste laget. Det är naturligt och i hög grad tillfredsställande att vi kan föra en fri och helst meningsfylld och saklig debatt i en så betydelsefull samhällsfråga som denna. Har försvarsutredningen i någon mån kunnat bidraga till det finner jag det mycket glädjande. Visst är det mycket som talar för önskvärdheten av en bred politisk uppslutning kring försvarsbesluten. Den skulle, anser jag, kanske skärpa intrycket av fasthet i politiken och öka dess trovärdighet i omvärlden. En sådan samling bör emellertid enligt min bestämda uppfattning åstadkommas av riksdagen och inte genom uppgörelser i förväg mellan partierna. Den sistnämnda ordningen har som bekant prövats i tidigare parlamentariska försvarsutredningar, och den var förenad med betydande olägenheter för att inte säga stora nackdelar. Den skapade misstro och misstänksamhet hos många; t.o.m. åtskilliga riksdagsmän kände sig ställda mer eller mindre utanför beslutsprocessen. De upplevde det ibland nästan som om de blivit manipulerade. Bristfälliga möjligheter till insyn och inflytande över styrningen hämmade en öppen och fri debatt. Jag tycker därför att det är bra att denna ordning övergivits. Ingen skall ha en känsla av att försvarsbesluten fattas över huvudet på de enskilda riksdagsmännen. Läget är i år sådant att förutsättningar borde föreligga för en bred uppslutning kring regeringens förslag, som huvudsakligen följer den socialdemokratiska majoritetslinjen i försvarsutredningen. Det innebär i stort sett en uppbromsning av kostnadsstegringarna i en situation i Europa som ter sig mera avspänd för vårt land och mindre hotfull och riskfylld än någonsin under de senaste två decennierna. Dess värre tycks inte en så bred uppslutning ligga inom räckhåll nu. Även om man önskar en bredare samling kan man inte önska den till vilket pris som helst. Mittenpartierna vill att planeringen skall utgå från en utgiftsram, som ligger en och en kvarts miljard kronor högre under femårsperioden än regeringen och utskottsmajoriteten föreslagit. Det betyder 250 miljoner kronor om året i ökade utgifter för det militära försvaret. Siffran är, såvitt jag kan se av de önskemål om anskaffningar för framför allt marinen och flygvapnet som folkpartiet och centern framfört i sin reservation, dessutom klart i underkant. Utfallet kommer med största sannolikhet om man skulle följa reservanternas förslag att bli betydligt Nr 91 högre; jag förstår inte hur alla de prylar som man önskar skaffa skall få Måndagen den rum inom den angivna ramen. 29 maj 1972 Moderaterna nöjer sig inte med detta utan yrkar på en ökning som är — i — — nära dubbelt så stor som den mittenpartierna föreslagit. Här spårar man Försvarets fortsatta inte mycket av den oro för stigande statsutgifter som moderaterna annars inriktning m.m. begagnar snart sagt varje tillfälle att ge uttryck åt. Vi har i dag ett försvar som är starkt. Jag tror alla erkänner det. Några har gjort det också i den här debatten, dock inte herr Virgin. Överbefälhavaren har understrukit det vid mer än ett tillfälle. Men det vore anmärkningsvärt om vi inte hade ett starkt försvar i betraktande av de pengar och de resurser som avdelats för försvarsändamål. Vid skiftet, herr talman, mellan 1940 och 1950-talen uppgick kostnaderna för det militära försvaret till något över 2 000 miljoner kronor i dagens penningvärde. En organisatorisk personalupprustning hade ägt rum redan dessförinnan under och efter kriget. Trots vissa materiella brister var vårt försvar inte dåligt vid 1950-talets ingång. I dag stannar utgifterna inte vid något över 2 000 miljoner kronor. De är cirka tre gånger så höga, och vi har — jag understryker det — också ett starkt försvar. Det vore egendomligt annars. Vi har skickliga människor i spetsen för krigsmakten, och militärledningen har sannerligen inte släpat efter när det gällt att finna god användning för de pengar som statsmakterna har anslagit. Vårt land ligger också, som påpekats i dag och tidigare, som fyra i världen om man ser på vad som betalas per invånare i försvarsutgifter. Men vi har också, och alla är medvetna om det, upplevt en utveckling med starka kostnadsstegringar när det gäller både personal och material. I själva verket kan man visa på vissa vapensystem, där kostnadsstegringen uppgår till fem eller sex gånger så mycket som motsvarande vapensystem kostade tidigare. Det i sin tur sammanhänger naturligtvis med att kvaliteten höjts. Att man därför skaffar färre enheter av ett dyrbarare och tekniskt mera avancerat vapensystem än av ett enklare får väl betraktas som ganska naturligt och inte tas som utgångspunkt för att karakterisera detta som en nedrustning. Den operativa styrkan har kanske t.o.m. blivit större. Även andra länder brottas med motsvarande problem och har försökt lösa dem precis på samma sätt som vi hittills har gjort och som jag tror att vi får göra även i fortsättningen. Vi inser emellertid att vi inte kan hänga med i denna utveckling hur länge som helst. Mot bakgrunden härav anser majoriteten i försvarsutredningen — och det är den första orsaken — att vi i fortsättningen bör kunna begränsa kostnaderna för vårt militära försvar. Försvarsutredningen menar att man bör fästa stort avseende vid de löftesrika tecken på avspänning som framträtt globalt och framför allt i Europa — avspänning mellan öst och väst. I den bipolära värld som vi för åtskillig tid framöver säkert kommer att leva i ter sig krig i vår omgivning mer avlägset än någonsin under de senaste 20 åren. Tekniken för supermakternas samlevnad utan öppen konflikt är inte fulländad, men den förbättras steg för steg. Vägen till en balanserad > nedrustning är svårframkomlig — jag erkänner gärna det — men strävandena att nå ett resultat borde uppfattas som genuina och allvarligt menade. I eget lättförståeligt intresse stöds dessa strävanden av alla länder i Europa oavsett regim. Vad har hänt sedan försvarsutredningen gjorde sina bedömningar? Har läget förändrats till det sämre? Nej, avtalet mellan Sovjet och Västtyskland är i hamn. Överenskommelser har träffats mellan Förbundsrepubliken och DDR beträffande Berlin, och SALT-förhandlingarna har resulterat i en första uppgörelse, låt vara att den kanske främst har en principiell innebörd.

Erkänner man att kriget vilar på att de två supermakterna försöker undvika konfrontation, måste man också kunna dra vissa konsekvenser i den svenska försvarsplaneringen härav. Detta läge ger oss i varje fall en chans att begränsa försvarskostnaderna, och jag tror att vi gör klokt i att gripa denna chans. Det skulle te sig egendomligt om Sverige skulle bli ett av de få länder, kanske det enda land, som inte drog konsekvenserna av den situation som vi nu en tid framöver befinner oss i. Oppositionen säger att vi genom denna begränsning avskär oss en del av handlingsfriheten. Ja, kanske det, men vi bör ändå komma ihåg att det inte är fråga om en avrustning eller om kraftiga nedrustningsåtgärder utan endast om en måttfull begränsning av utgifterna. Skulle utvecklingen ta en vändning på nytt mot det sämre, kan medelsanvisningen ökas.

Jag instämmer med dem som har påpekat i den här debatten att de svenska medborgarna har visat sig vara beredda att ta på sig de offer som vårt försvar kräver. Men den här viljan att göra uppoffringar för försvaret skulle avta, om vi inte anpassar våra ansträngningar efter de förändringar som läget undergår. Det svenska folket får inte leva i föreställningen om och känslan av att vad som händer utanför våra gränser inte rubbar inriktningen eller omfattningen av våra försvarsansträngningar. De får inte leva med föreställningen att vi får stigande försvarskostnader vad som än händer. Våra ansträngningar och ambitioner får anpassas till läget utanför våra gränser. Man har ofta sagt att vad vi betalar för vårt försvar är att jämställa med en försäkringspremie som man erlägger, och den liknelsen är kanske inte så dum.

Det är avgörande också för våra möjligheter att också framgent få leva i fred, och de risker som vi kan utsättas för har minskat högst betydligt. Då bör man också kunna begränsa kostnadsstegringarna på försvarsområdet. I själva verket är det ganska blygsamma begränsningar som här föreslås. Att organisationen kan komma att begränsas mera än vad som svarar mot minskningarna i ökningstakten sammanhänger ju, som försvarsministern säkert kommer att utveckla, med övergången till nyare och mer teknisk och kostsam materiel. Herr talman! Jag ger gärna, och därmed skall jag sluta, herr Wedén rätt i hans uppfattning att vi bör fästa avseende vid vad som händer utanför vårt land när vi fastlägger riktlinjerna för försvarsplaneringen. Herr Wedén menade, och därvidlag kan jag däremot inte följa honom, att riskerna ju trots allt inte har undanröjts.

Annars blir inte den norra flanken av något särskilt intresse. Vi står ju förresten inte obeväpnade i norra delen av Sverige. Än mindre kan jag följa herr Wedén i hans resonemang när han polemiserar mot den prioritet som utredningens majoritet velat ge uthålligheten, delvis på bekostnad av möjligheterna till kraftinsatser vid en invasion. Det är klart att man så långt det är stridsekonomiskt möjligt — det säger också utredningsmajoriteten, och det betonas i propositionen — skall försöka möta fienden så långt utanför vårt lands gränser som det går. Men det är en sak. En annan sak är att uthålligheten i själva verket är mera avhållande för fienden än styrkan i avvärjningsögonblicket. Man får ju fråga sig: Vad är fiendens avsikt med ett eventuellt anfall mot Sverige, vad vill den som angriper uppnå härmed? Landet självt har ju inget egenvärde — den meningen har herr Wedén varit med om att skriva under i utredningen. Däremot kan vårt land i vissa sammanhang och under vissa förutsättningar — när vi står inför ett krig eller när ett krig redan utbrutit mellan supermakterna — ha värde som genomgångsområde. Då gäller det inte bara för angriparen att få en stödjepunkt här i landet och hålla den utan då gäller det att gå vidare, och det är där som uthålligheten och ett försvar på djupet har sin stora betydelse. Det är denna uthållighet som utredningens majoritet i vissa sammanhang i någon mån velat ge företräde framför initialstyrkan.

Herr talman! Herr Lange beskyllde moderata samlingspartiet för att inte hysa oro för de stigande statsutgifterna. Jo då, herr Lange, vi känner en betydande oro för de stigande statsutgifterna. Men vi förbehåller oss rätten att göra andra avvägningar inom utgiftssektorn än socialdemokraterna vill göra. Sammanlagt är vi ändå bra mycket sparsammare. Vidare säger herr Lange att kostnadsstegringarna på försvarets område varit så våldsamma att det inte längre går att fortsätta på den linjen. Verkligheten är inte riktigt sådan. För en tid sedan publicerade Stockholms internationella fredsforskningsinstitut en översikt över för svarskostnadernas utveckling i fast penningvärde, och den visar att vi i Sverige mellan 1965 och 1971 har minskat våra försvarsutgifter, medan praktiskt taget alla andra länder ökat sina: USA med 20 procent, Sovjet med 40 procent. Det är mot den bakgrunden som vi känner oss skyldiga att bättre söka tillgodose svenska folkets krav på yttre trygghet. Herr Lange sade också att han inte ville gå in på några tekniska detaljer i försvarsbeslutet och det är naturligtvis hans sak. Men försvarsutredningens ordförande bör väl ändå kunna avkrävas besked på en punkt. När försvarsutredningen lade fram sitt betänkande rekommenderade den socialdemokratiska majoriteten en anslagsnivå som man förklarade var väl avvägd i förhållande till behovet av försvarsresurser. Sedermera har det visat sig att det uppstått prisoch lönestegringar — de var inte kända när försvarsutredningen lade fram sitt förslag — på över 1 miljard kronor för perioden. I propositionen har inte någon kompensation för detta föreslagits; propositionens förslag ligger alltså långt under försvarsutredningens förslag. Jag vill nu fråga: Kommer försvarsutredningens socialdemokratiska ledamöter med herr Lange i spetsen att stödja propositionen? I så fall, hur motiverar man att man nu efter några månader kan acceptera en helt annan och mycket lägre nivå? För det var väl inte så att försvarsutredningen bara bestämde sig för en kostnadsram och lät konsekvenserna bli vilka de ville? Så lätt kan väl utredningen ändå inte ha tagit på sin uppgift!

Herr talman! Herr Lange sade i inledningen till sitt anförande att han tyckte att den gamla metoden för försvarsuppgörelser i mer eller mindre slutna rum inte var bra. Jag skall gärna säga att jag i mycket stor utsträckning delar hans uppfattning på den punkten. Det var bl.a. av den anledningen som jag i remissdebatten frågade försvarsministern, som då förde samma resonemang på denna punkt som herr Lange gör nu, om det verkligen var så att de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutskottet skulle ha ett öppet mandat att inleda allvarligt menade överläggningar. På det svarade försvarsministern att han inte ville göra någon utfästelse alls. Förloppet har sedan utvisat att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet inte haft några möjligheter att driva allvarligt menade överläggningar. Herr Lange gjorde ett par observationer i samband med SALT-avtalet. Det är klart att det är ett framsteg. Men det kan möjligen intressera några av kammarens ledamöter att veta att den nivå som man nu försöker frysa i fråga om de strategiska kärnvapnen ligger ungefär dubbelt så högt, om man slår ihop de sovjetiska och amerikanska resurserna, som den gjorde när förhandlingarna inleddes. Herr Virgin har redan effektivt talat om för herr Lange hur det förhåller sig med rustningsläget i vår omvärld, inte minst i Sovjetunionen och en del andra öststater; jag behöver inte tillägga någonting på den punkten. En försäkringspremies storlek sammanhänger naturligtvis med bedömningen av riskerna. I hela mitt första anförande försökte jag förklara varför jag anser att regeringen, försvarsutredningens majoritet och försvarsutskottets majoritet i synnerhet i betraktande av de 1 000 miljo nerna var beredd att ta alltför stora risker. Premien blir för låg för att — Nr 91 täcka de risker man säger sig vilja täcka. Måndagen den Till sist förde herr Lange ett resonemang om uthållighet och 29 maj 1972 initialstyrka. Jag vill inte tjata om det här för mycket, men herr Lange gjorde faktiskt inget allvarligt försök alls att bemöta argumentationen i mitt första anförande. Han sade bara att det är klart att fienden vill komma igenom hela landet. Det är inte alls klart, herr Lange. När det gäller Östersjöutloppen räcker det med mindre, och detsamma gäller Kalotten. Det är därför avvärjningsfrågan kommer i förgrunden.
Herr talman! Rustningsutgifterna har båda de föregående talarna tagit upp. Men det är ett faktum att rustningskostnaderna flackat ut — det gäller också stormakterna. Det kan väl inte bestridas. Och om man går till de två senaste åren är det ett faktum som kan sifferbeläggas. Går man litet längre tillbaka skall man finna stegringar, men dessa stegringar avser strategiska vapen, herr Wedén. Det är glädjande att man även på det området genom SALT-förhandlingarna försöker åstadkomma en broms på kostnadsutvecklingen. Herr Virgin ställde en direkt fråga till mig beträffande den nivå, som han uttryckte det, som utredningens majoritet föreslagit. Det var aldrig en nivå, herr Virgin. Vi hade icke uppgiften att gemensamt med de andra parlamentariska ledamöterna i försvarsutredningen försöka åstadkomma något slags uppgörelse. Därtill kom att vi inte hade ett sådant material att det var möjligt för oss att i siffror bestämt och preciserat ange vad kostnaderna för de förslag som framlades skulle uppgå till. Som en illustration till de rekommendationer som de socialdemokratiska ledamöterna samlades kring angav vi en ganska vid ram inom vilken vi trodde och ansåg att försvarskostnaderna borde ligga. Jag anser inte att något sådant har inträffat som rubbar våra slutsatser och våra rekommendationer i det sammanhanget. Det har sagts mig dessutom — där kanske jag har fel, och då vill jag gärna bli korrigerad — att det lämnats åtskilliga uppgifter i utskottet på den här punkten, som jag av naturliga skäl inte tagit del av, eftersom jag inte tillhör utskottet, men som litet grand ändrats från dag till dag. Jag vet inte om vad som senast sagts är sista ordet, men jag hoppas det.

Jag kan inte undvika att av vad som händer i världen omkring oss i dag också dra vissa slutsatser i den här pågående debatten och i ställningstagandena till försvarskostnaderna för nästa budgetår och framför allt under den närmaste femårsperioden.

Herr talman! Med anledning av herr Langes avslutande fråga vill jag bara säga att den har jag besvarat i mitt första anförande. Om herr Lange läser det, finner han ett mycket lämpligt svar där. 59 Jag blev åtskilligt förbluffad, när herr Lange tecknade bilden av utvecklingen i försvarsutredningen på slutet. Vi hade inte i uppdrag att fastställa några exakta ramar, men inte minst herr Lange själv var intensivt verksam för att ange ett utrymme, en spännviddsnivå, som han karakteriserade som något över M 3 till någonstans mitt emellan M 2 och M 1. Det står faktiskt i utredningens betänkande, och det måste väl ändå ha någon betydelse. Om herr Lange sedan har upptäckt, vilket han måste ha gjort, att det han då skrev i själva verket betyder en nivå, som är 1 miljard lägre, så förbluffar det mig, när han säger att här har ingenting inträffat som kan ändra våra ställningstaganden. Herr Lange får ju mycket mindre inom den spännvidd som han i utredningen tänkte sig. Det blir ju 1 miljard mindre, och den miljarden är ganska mycket pengar. Så visst i all världens dar talades det om olika nivåer i försvarsutredningen, och nivåerna har verkligheten sedan givit ett annat innehåll. Det är detta herr Lange försöker trolla bort, men det går inte. Beträffande SALT-förhandlingarna sade jag alldeles nyss att de innebär ett framsteg. Men herr Lange skall kanske inte vara alltför glad över att här ges en begränsning i fråga om tillväxten av kostnaderna för strategiska kärnvapen. Inom ramen för den kostnadsnivå de har för sina väldiga krigsapparater, som inte går ner men flackar ut, kan ju de berörda stormakterna satsa mera på de konventionella vapen som vi också satsar på.

Herr talman! Jag vill först understryka vad herr Wedén nyss sade om försvarsutredningens faktiska angivande av de ramar inom vilka de uppgifter som utredningen tyckte var riktiga skulle kunna fullgöras. De ramarna har underskridits nu. Så sade herr Lange någonting om att uppgifter har lämnats om ändrade konsekvenser dag för dag inom försvarsutskottet. Det är väl riktigt. Vi har undan för undan fått bevis för att konsekvenserna blev värre och värre allteftersom nya faktorer kom i dagen, nu senast den nettoprisindexändring som skedde i april och som, såsom jag förut antydde, innebär ett par hundra miljoner mindre i utrymme för materielplaneringen. Jag vill också gärna erkänna att överenskommelsen i Moskva skall hälsas med tillfredsställelse, men den ger verkligen inte skäl till någon ändring i den svenska säkerhetspolitiska bedömningen. Dels ligger den inte alls på en nivå som berör oss direkt, dels vet man inte vilka överenskommelser som kan vara förenade med den. Vill man vara pessimistisk — och det visar världshistorien att man i regel bör vara — tycker jag att statsbesöket i Moskva har vissa likheter med det besök som på sin tid gjordes i Moskva av Ribbentrop när han besökte Molotov. Då såldes småstaternas väl och ve på löpande band.
Herr talman! Den senaste parallellen förstår jag uppriktigt sagt inte. Ribbentrops resa till Moskva den gången tolkades — föreställer jag mig — av alla som hade någon möjlighet till bedömning som ett tecken på att ett krig var nära förestående. Jag ser inte någon likhet mellan den situationen och den som vi upplevt när vi fått upplysningar om sammanträffandet mellan Nixon och Bresjnev. Jag är den förste att säga att man inte skall dra alltför långtgående konsekvenser av det. Men en sak är väl uppenbar, nämligen att det har fört de två supermakterna närmare varandra, och vad som hänt nu och under flera år dessförinnan har väl inneburit att de ännu bättre behärskar tekniken att undvika en konfrontation. Detta har fört dem närmare varandra när vi alltjämt har en oroshärd i Mellanöstern, och det har fört dem närmare varandra när tragedin i Vietnam och USA:s krig där pågår för fullt. Det är en sak som jag inte kan låta bli att dra konsekvenser av för vårt land, och det tycker jag att andra också borde kunna inregistrera. Det är faktiskt världspolitiska händelser som vi upplevt med både Moskvamötet och det avtal mellan öst och väst som Brandt varit den främste initiativtagaren till. Låt oss inte bortse från det! Vad kostnaderna beträffar visste vi ju rätt väl kostnadssituationen i utgångsläget. Vad som sedan följer vet ingen säkert. De kostnader man räknar fram skulle jag vilja granska mycket noga innan jag är villig att skriva under att vi kommer att underkompensera det militära försvaret med kanske 1 000 miljoner kronor under den framförliggande femårsperioden. Om herr Wedén har den uppfattningen, förstår jag inte varför hans egna kostnadsberäkningar i den mån han vidhåller sitt förslag om militära strukturer stannar vid ett så lågt belopp som 1 1/4 miljard på en femårsperiod. Har herr Wedén gått ner sedan vi satt tillsammans i utredningen eller är det som nu står i reservationen oförändrat i förhållande till den tidpunkten?

Herr talman! I den senaste debatten i försvarsfrågan här i riksdagen — det var i början av februari — förklarade jag varför regeringen inte hade tagit initiativ till överläggningar i försvarsfrågan. Jag pekade på det som herr Wedén nu förklarar sig vara enig med herr Lange om, nämligen att det rådde en sådan misstro hos allmänheten och att detta fått hela debatten under många år att spåra ur. Men jag sade samtidigt att jag hoppades att man under riksdagsbehandlingen skulle kunna komma fram till enighet i största möjliga utsträckning. När man hör den här debatten, och framför allt när man läser reservationerna till utskottsbetänkandet, kan man tycka att vi i stället för ökad enighet har fått ökad splittring. Men jag tror att det är en felsyn. I huvudfrågorna råder överensstämmelse i uppfattningarna mellan partierna, först och främst — det framgår av den debatt som har förts hittills — om den säkerhetspolitiska bedömning som ligger bakom det försvarsbeslut som vi skall fatta. Vi är också eniga om att vi måste ha ett starkt försvar som stöd för vår neutralitetspolitik. Det råder enighet, vilket är väsentligt, om att den allmänna värnplikten fortfarande skall utgöra grunden för det svenska försvaret. Vi är också eniga om att det statsfinansiella läget tvingar fram en restriktivitet, vilket ju måste påverka storleken av de anslag som kan komma att ställas till förfogande både för det militära och för det civila försvaret. Vi är också eniga om att utgiftsramen bör prövas årligen under programplaneperioden, och om jag har fattat det rätt är vi också eniga om att det nya planeringssystemet i fortsättningen skall utnyttjas vid utbyggnad av vårt totalförsvar. Jag skulle kunna peka på en hel rad andra punkter som vi är eniga om och som därför inte har behövt föras upp till diskussion här. När det gäller ramberäkningarna för i första hand nästa budgetår finns det en skillnad mellan utskottsmajoriteten och representanterna för mittenpartierna som i utskottet reserverat sig. Jag har inte uppfattat den som särskilt stor. Reservanterna åberopar, och herr Wedén har närmare förklarat detta, ofullständigheter i propositionen i fråga om vissa kostnadsredovisningar, framför allt när det gäller materielunderhåll. Man anser, bl.a. av sysselsättningsskäl, att anslagen bör höjas för att medge bättre omställningsoch omplaceringstid för de anställda som kan komma att bli berörda av t.ex. minskat underhåll. Om jag här fattar reservanterna rätt är det i första hand sysselsättningsfrågorna som oroar, inte konsekvenserna för försvaret i stort. Jag tolkar mittenpartireservationen så att det i stort råder enighet om försvarsverksamhetens omfattning under nästa budgetår — om jag alltså bortser från sysselsättningen, som jag strax skall säga några ord om. Jag vill här ta fram det som är det centrala i den diskussion i försvarsfrågan som vi kommer att föra under många år här i riksdagen. Det är kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel som är det centrala vid överväganden om försvarets utformning i framtiden. Som jag påpekat i propositionen har den under de senaste 15 åren inneburit att kostnaderna för sådana vapensystem där en kontinuerlig teknisk förbättring har ägt rum, t.ex. flygplan, i löpande priser har stigit väsentligt snabbare än andra kostnader på grund av den allmänna prisutvecklingen. För sådana vapensystem ligger kostnadsnivån i år mellan tre och sju gånger över 1955 års nivå, medan inflationen i stort sett under denna tid inneburit en fördubbling av priserna. Skillnaden är främst ett uttryck för att en kvalitetsförbättring ägt rum. Det har hittills varit möjligt att delvis lösa de här kostnadsutvecklingsproblemen genom att minska antalet enheter med hänsyn till att varje enhet har fått så förbättrade prestanda. Men under senare år har kostnaderna för utveckling och produktion av våra avancerade vapensystem stigit så snabbt att problemen håller på att bli mycket större.

Liksom alla andra länder tvingas vi alltså att välja: antingen att hålla numerären uppe eller ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och begränsa antalet enheter. Vi har då intagit den ståndpunkten — och det här är en viktig princip, som är fastslagen av försvarsutredningens majoritet och i propositionen — att hellre satsa på ett flertal mindre tekniskt högtstående system än på ett fåtal mycket avancerade. Vi säger dock att för vissa vapensystem eller förband — vi pekar på jaktflyg och på fältbrigader — måste vi emellertid hålla den tekniska standarden uppe och samtidigt hålla ett visst antal, om de här systemen skall finnas. Den här utvecklingen gäller ju inte bara Sverige. Även under perioder, då försvarsutgifterna internationellt sett har ökat, har antalet enheter inte alltid ökat. I många fall har i stället en minskning av antalet enheter ägt rum. Som exempel kan jag peka på den successiva minskning av flygets och sjöstridskrafternas numerär som inträffat inom stormaktsblocken. I några länder har den här utvecklingen, som man utomlands kallar kostnadsexplosionen inom försvaret, lett till avsevärda och plötsliga förändringar av försvarets utformning. Jag kan ta Canada som ett exempel. I de flesta fall sker emellertid, liksom hos oss, de här förändringarna successivt. Försvarsutgifterna i världen har inte genomgått någon markant ökning under senare år. Snarare har de legat stilla. Det finns då anledning att förmoda att de länder som fortsätter den tekniska utvecklingen måste starkt minska antalet enheter, medan de som vill hålla numerären uppe måste nöja sig med en måttlig teknisk nivå på vapensystemen. Detta förhållande bör ni, som här i debatten använder ordet nedrustning, ha i minnet. Vid en jämförelse av stormakternas försvarskostnader med våra måste man också ta hänsyn till vart pengarna går. Stormakterna har globala åtaganden. De upprätthåller baser i andra länder, och de stöder allierade. De vidmakthåller strategiska vapensystem som är mycket dyra. Man måste också ta hänsyn till fördelningen mellan konsumtionskostnader för försvarseffekt i nuet och investeringar för försvarseffekt i framtiden. Tendensen i stormaktsallianserna är att konsumtionen tar allt större andel i anspråk. Så t.ex. har Västtyskland nu en investeringsandel på under 30 procent mot över 40 procent år 1968. Orsaken är främst de stigande kostnaderna för personalen. Av USA:s försvarsbudget går nu över 50 procent till personalkostnader. Prognosen är att man når 60-procentstrecket inom några år. Genom den långtidsplanering som vi har lagt oss till med belyser vi nu konsekvenserna på 10—15 års sikt av en successiv och långsam förändring.

På några års sikt är kanske däremot förändringarna små, men det är de också hos oss. Det är därför fel att jämföra det försvar vi räknar med i framtiden med vad som finns i vår omvärld i dag. Jag har ett intryck av att reservanterna — både moderaternas och mittenpartiernas representanter — inte har tillräckligt velat ta hänsyn till dessa centrala problem. Man har väjt för att ta ställning. Jag medger att de är obehagliga när man börjar se 10—15 år framåt i tiden. Men vi kommer inte förbi problemen; vi tvingas att med hänsyn till kostnadsutvecklingen ta ställning till det framtida försvarets struktur. Försvarsutredningen gav alldeles klara rekommendationer i dessa avvägningsfrågor. Man prioriterade, som herr Wedén riktigt har påpekat, ”uthållighet” före ”initialstyrka”. Men när man diskuterar dessa begrepp bör man skilja på försvarets uppgift att hålla oss utanför kriget och dess uppgift att hålla fienden utanför gränserna, om vi trots allt kommer i krig. Och det är den krigsavhållande uppgiften som i första hand styr vår planering. Jag har anslutit mig till meningen att försvaret får den största krigsavhållande effekten om en eventuell angripare måste räkna med att en operation mot eller — som herr Lange sade riktigt — genom Sverige kommer att ta lång tid. Försvaret måste därför få den största krigsavhållande effekten om det är i vidsträckt mening uthålligt. Men som herr Lange också redan har påpekat skall vi självfallet, om vi hamnar i krig och blir angripna, möta en angripare så långt ut från vårt territorium som våra resurser och geografiska förhållanden medger. Vi skall givetvis hålla oss med en så stor initialstyrka som vi i framtiden kommer att ha råd med. Herr talman! Det här är ett viktigt avvägningsproblem. Ett annat är frågan om den tidsmässiga fördelningen av tillgängliga resurser. ÖB har i programplanerna av olika skäl förordat att den operativa styrkan på kort sikt — och också på lång sikt — bibehålls. Försvarsutredningen -- och jag har följt de rekommendationerna — ansåg att det med hänsyn till den internationella utvecklingen kunde anses acceptabelt att låta den operativa styrkan på kort sikt minska något för att möjliggöra åtgärder som ger mer försvarseffekt i det längre perspektivet. Jag skall ge ett exempel på den här problematiken. Det gäller nästa generation jaktflygplan. Här avstyrkte ÖB att Jaktviggen skulle utvecklas i lägre ekonomiska nivåer. Varför gjorde han det? Självfallet ville han ha ett starkt jaktskydd. Men han avstyrkte förslaget därför att utvecklingsarbetet, som är mycket dyrbart, skulle kräva någon miljard eller mer under den närmaste femårsperioden, och denna miljard som går till utvecklingsarbete ger ju under femårsperioden ingen operativ styrka. Det är först på lång sikt som den ger effekt. På andra områden har vi på samma sätt förordat en minskning av den operativa styrkan på kort sikt för att kunna använda pengarna bl.a. för utveckling av vapen som får sin effekt först efter programplaneperioden eller mot slutet av femårsperioden. Jag medger att våra förslag delvis innebär ett nytt sätt att skapa försvarseffekt. Folkets samlade värnkraft tar vi ju till vara helt och fullt i den allmänna värnplikten, och vi skaffar materiel efter våra förutsättningar som en liten nation. Det är vi tvungna till, hur gärna vi än skulle vilja ha det annorlunda, och här ger vi faktiskt medvetet försvaret en svensk profil. Det framgår ju av de anföranden som har hållits hittills att oppositionens förslag också innebär förändringar av försvaret. Det är fråga om gradskillnader, och det är därför högst egendomligt att få höra att regeringen har lagt fram ett förslag som innebär nedrustning. Oppositionen har väl inte heller tagit konsekvenserna av sina ord. Skulle oppositionen verkligen bedöma läget som vissa yttranden kan ge anledning att tro, så skulle skillnaderna mellan regeringens och oppositionens förslag till utgiftsramar vara betydligt större. Skillnaden i ord är stor, men den är — så långt jag förstår — väldigt liten i handling. Hur påverkas då sysselsättningen av försvarsbeslutet? Den frågan har kommit litet i förgrunden under förmiddagens debatt, och jag skall säga några ord om den. Trots den föreslagna ökningen av anslaget med nära en halv miljard för nästa budgetår kommer anslaget för materielanskaffning totalt sett inte att öka. Det är alldeles riktigt. Herr Wedén har tagit upp frågan att de ambitioner som kommit till uttryck i propositionen inte kan förverkligas inom den föreslagna ekonomiska ramen. Med anledning därav vill jag erinra om vad som står i propositionen. Där konstateras att programplanernas beräkningsunderlag är osäkert samt att det har varit nödvändigt att successivt revidera de ekonomiska kalkylerna. Bl.a. råder det osäkerhet om de slutliga omkostnaderna för vissa av våra större materielobjekt, t.ex. Viggen. Inom underhållsområdet har också betydande kostnadsökningar konstaterats. Det gjorde vi i slutet av propositionsarbetet. Men även sedan det arbetet var avslutat och propositionen hade lagts fram för riksdagen har vi noterat ytterligare kostnadsökningar, främst inom området för underhåll av materiel. Det är därför som vi tyvärr i propositionen i många fall inte bestämt har kunnat ange antal enheter. Det har varit omöjligt. Det måste ske i samband med den rullning av programplanen för ett år och den uppräkning av kostnadsläget till 1972 års prisläge som överbefälhavaren nu genomför. I samband med denna rullning har ytterligare kostnadsökningar räknats fram. Det vill jag inte förneka. Men det är i och för sig inte så märkvärdigt. Och det är självklart att detta framtvingar en viss omplanering. Men vi kan inte ta ställning till det nu. Som herr Gustavsson i Eskilstuna påpekade blir det först i höst möjligt för ÖB och departementschefen att kunna ta ställning till vilken förändring i planerna som dessa kostnadsökningar framtvingar. Det är ju en grundtanke i planeringssystemet att vi varje år skall pröva utgiftsramen, och vi får räkna med att det alltid kommer att ske kostnadsökningar. Det är sådana störningar som vi måste beakta vid planeringen. Vi har dock möjligheter att se, att vi för nästa femårsperiod kan avsätta omkring 11 miljarder för materielanskaffning, och det är ju ett ganska stort belopp. En förutsättning för att det skall vara möjligt är, att vi under perioden genomför rationaliseringar och besparingar. Såvitt jag förstår är alla partier ense om det; i varje fall har mittenpartierna understrukit detta i sin reservation. Vi måste bl.a. minska personalkostnaderna. Överbefälhavaren har fått i uppdrag av mig att under femårsperioden genomföra en minskning av antalet anställda med minst 2500. Vi räknar med att kunna genomföra denna minskning genom naturlig avgång. Vi har inom försvaret över 50 000 anställda, och avgångarna är så omfattande varje år att vi räknar med att under femårsperioden kunna minska personalen med ca 2 500 utan att avskeda någon. Jag erkänner dock att det kan vara vissa problem under den närmaste tiden. Vi kan, såsom herr Wedén har pekat på, få problem genom de ökade kostnaderna för materielunderhåll — och då är det framför allt inom förenade fabriksverken som vi får de problemen. Jag vill inte förneka att problemen kan bli svåra, men vi undersöker möjligheterna att genom naturlig avgång och eventuellt genom förtidspensionering kunna lösa problemen även där. Försvarsutskottet har på denna punkt gjort en skrivning som jag utan vidare kan instämma i, nämligen att den personal som är direktanställd inom försvaret och den personal som är anställd inom t.ex. förenade fabriksverken skall behandlas lika. När det gäller försvarsindustrin räknar man med att den i Sverige sysselsätter ca 48 000 man varav ungefär hälften i verkstadsindustrin. Det är klart att vissa sektorer av denna industri kan komma att drabbas. Vi räknar med att reduktionen av antalet arbetstillfällen totalt sett under en femårsperiod kan bli av ungefär samma storleksordning som när det gäller försvarets anställda, dvs. ca 2 500 man, om man tar hänsyn enbart till beställningar från den svenska försvarsmakten. De här frågorna sysselsätter nu inrikes-, industrioch försvarsdepartementen, och vi har möjligheter att på väsentliga punkter påverka tidpunkten när dessa förändringar inträffar. Ingenting hade varit mera tillfredsställande än om vi hade kunnat konstatera att positiv fred vore för handen i större delen av världen och därav då dra slutsatsen att försvar vore onödigt för vår del. Men så är det inte. Jag delar herr Wedéns uppfattning att militärt våld fortfarande spelar en stor roll för att lösa konflikter och att de samlade militära maktmedlen är enorma. Supermakterna har med kärnvapnen fått medel som är tillräckliga för att helt förstöra både varandra och andra nationer på jorden. Man har nu kommit till en punkt då det är oundgängligen nödvändigt att söka andra sätt än krig för att lösa internationella konflikter: ett system för kollektiv säkerhet, en internationell rättsordning, effektivare förhandlingskontakter. Sverige måste bidra till detta efter sin förmåga. Därvid är — som också herr Wedén påpekade — vår försvarspolitik bara ett av instrumenten, men ett mycket viktigt sådant, eftersom supermakterna, som är huvudansvariga för fredens bevarande, lägger så stor vikt vid väpnade styrkor. Den svenska försvarspolitiken har självfallet sin största betydelse i Norden men i viss mån även i ett vidare sammanhang genom vår medverkan i FN:s fredsbevarande operationer i de internationella nedrustningsförhandlingarna och i kontroll av ingångna avtal. Eftersom supermakterna är medvetna om att en mindre väpnad konflikt dem emellan kan utveckla sig till ett totalt kärnvapenkrig och att ingen av dem kan besegra den andre, har de uppträtt med stor försiktighet och undvikit direkt militär konfrontation. Förhandlingskontakterna mellan dem har utvecklats i betydande utsträckning. Men även om supermakterna får sägas ha huvudansvaret för den militärpolitiska utvecklingen och för att förhindra nya krigsutbrott, får man inte bortse från att de i en framtida konfliktsituation kan förlora kontrollen över utvecklingen. I Europa har supermakterna tillsammans med sina allierade med en viss framgång sökt avspänning. Icke-våldsavtalen mellan förbundsrepubliken Tyskland och Sovjetunionen respektive Polen, fyrmaktsöverenskommelsen om Berlin och tillhörande följdavtal mellan Östoch Västtyskland är viktiga steg på den vägen. När Västtyskland nu har ratificerat icke-våldsavtalen, finns goda utsikter till fortsatta förhand lingar vid den konferens om säkerhet och samarbete i Europa som förberetts sedan en lång tid. Avspänningsprocessen måste dock ske under fortsatt militär jämvikt. Rustningsnivån har ökat under 1960-talet. Supermakterna har anskaffat stora arsenaler av kärnvapen. Ingendera parten har velat riskera att komma i ett underläge i förhållande till den andre. Båda synes beredda att vidmakthålla vedergällningsbalansen, även om detta skulle kräva stora kostnader. Den tekniska utvecklingen, som under 1970-talet synes möjliggöra en ny generation av offensiva och defensiva strategiska kärnvapen, skulle dock förutom att kosta stora summor även kunna urholka den nuvarande relativt stabila balansen; det är främst utvecklingen av antirobotar och multipelstridsspetsar som skapat den nya situationen. Inför perspektivet av en dyrbar kapprustning, som troligen kommer att minska säkerheten för supermakterna i stället för att öka den, är det ganska naturligt att de försöker stoppa den tänkbara utvecklingen genom förhandlingar, främst då genom SALT-förhandlingarna. Även om man i Moskva inte löste alla problem på det strategiska området, överträffar ändå denna överenskommelse våra förväntningar och utgör i varje fall en god grund för fortsättning. Jag har sagt tidigare och jag vill avsluta detta anförande med att upprepa att faran för krig i Europa under de närmaste åren enligt alla ansvariga bedömare är liten. Tendenserna till avspänning har hållit i sig under så lång tid, att man nu börjar våga tala om en trend. De senaste veckornas storpolitiska händelser i Bonn och Moskva har bekräftat detta.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt när försvarsministern säger att han måste göra en avvägning mellan kvalitet och kvantitet. Men det är verkligen ingenting nytt. Så länge jag hållit på med försvarspolitik — det börjar bli ganska länge nu — har just den avvägningen varit den väsentliga uppgift som man ständigt sysslat med. Försvarsministern säger: Om kostnaderna för olika enheter stiger — han kallar det för en kostnadsexplosion — leder detta till anskaffning av ett lägre antal. Det är också riktigt. Men det har alltid varit på det viset. Det viktiga i sammanhanget är. om antalsminskningen går förhållandevis snabbare hos oss än den gör i vår omvärld. Det är just vad den kommer att göra, och detta kommer att minska vår försvarsförmåga ganska snabbt. Att nu inte bevilja sådana anslag att vi kan ha råd att också använda fullgod och för stora kostnader anskaffad materiel utan måste kassera denna i förtid, är ett väldigt slöseri. Det är också slöseri att inte planera ordentligt eller, som det nu är fråga om, att inte utnyttja den planering som finns. Beslutet om försvaret skall nu fattas i blindo. I propositionen står det i punkt efter punkt att konsekvenserna skall utredas i efterhand. Nyss sade försvarsministern att utredningarna kommer att ske senare i år. Om det inte skulle vara slöseri med skattebetalarnas medel att handla efter så lösa grunder, att besluta först och utreda vad konsekvenserna är efteråt — då vet jag inte vad god hushållning är. Det är klart att man i och för sig utan slösaktighet kan lägga försvarskostnaderna på en lägre nivå än tidigare om man är villig att ta de ökade risker det innebär. Men då måste man först bestämma sig för hur den operativa målsättningen skall ändras, i vilka avseenden som kraven på försvaret skall sänkas osv. och med utgångspunkt i detta planera övergången till den lägre ambitionsnivån. Så har regeringen inte gjort. Man har tvärtom vägrat att ge myndigheterna direktiv om hur kraven skall sänkas. Trots att anslagen ligger en bra bit under den lägsta nivå som var utredd och trots att ÖB:s utredningar klart visade att det inte i någon av de lägre nivåerna fanns utrymme för Viggenprojektet med något så när bibehå! !en balans mellan försvarsfunktionerna, så bestämmer man bara att Viggenprojektet skall fullföljas. Samtidigt säger man t.ex. att åtgärder skall vidtagas för att bibehålla ett större antal armébrigader än vad ÖB utrett skulle få plats i de lägre nivåerna. Det är precis som om riksdagen skulle kunna besluta att sänkta anslag inte skall få några följder! Är det verkligen så man skall göra vår neutralitetspolitik trovärdig?
Herr talman! Bara ett par synpunkter. Försvarsministern lade en särskild vikt vid den krigsavhållande effekten. Han angav sin egen uppfattning i det fallet som en motivering för en omläggning mot en mindre grad av avvärjning och en högre grad av fördröjning och förmenade att den sistnämnda metoden skulle vara mera krigsavhållande. Jag angav i mitt första anförande några exempel på när så inte kunde vara fallet.

Det är det enligt min mening inte, men denna svåra problematik ger sig inte försvarsministern in på. Sedan sade försvarsministern att programplanernas beräkningsunderlag var osäkert. Han förnekade inte heller att nya svårigheter har tillstött i samband med rullningen från 1972—1977 till 1973—1978. Han sade i det sammanhanget några ord som jag gärna vill ta fasta på och betrakta — liksom det modesta anslaget i hans anförande — som en smula hoppfullt. Innebörden var: Går inte det här att klara så får vi väl justera planeringsramar och utgiftsramar. Jag fattade försvarsministern så, och jag hoppas jag har rätt i det fallet. Det skulle bana vägen för en högre grad av enighet, i varje fall i framtiden. Sedan måste jag säga ett par ord, herr talman, om resonemangen om försvarsstyrka och sysselsättningseffekt. Det är klart att enligt mittenreservationen och även enligt moderatreservationen kommer en inskränkning av antalet enheter att inträffa. Ingen har hävdat något annat. Där tyckte jag försvarsministern slog in öppna dörrar. Frågan är bara hur långt den skall gå. Beträffande sysselsättningen behövs verkligen planeringstid. Om man skall lägga ned åtta Drakendivisioner och snabbt avveckla Bloodhound, måste man räkna med konsekvenser t.ex. inom försvarets fabriksverk och angränsande anläggningar, som inte står i överensstämmelse med en human behandling av personalen. Men det påverkar naturligtvis på ett enligt min mening för långt gående sätt även nedtrappningen av organisationens styrka under den närmaste tiden.

Herr talman! Det förefaller mig som om försvarsministern skyggar för ordet nedrustning. Jag undrar vilka krav försvarsministern har för att man skall få använda det ordet när det gäller en nedskärning av försvaret. Jag har, när jag sagt vad som händer med försvaret, bara återgett överbefälhavarens sätt att se på det här i sin konsekvensskrivelse i april.

Jag tycker att det faktiskt tyder på nedrustning. Vidare skulle jag gärna vilja ta upp hur glidande bedömningarna har varit om vad försvaret egentligen behöver.

Sedan talade försvarsministern på ett symposium som Allmänna försvarsföreningen hade den 25 januari.

Vilket är riktigt, herr försvarsminister?

Herr talman! Jag börjar med vad herr ordföranden i försvarsutskottet sade. Han vill ha mera preciserat vad som menas med nedrustning. Vad menar vi med ordet nedrustning, är det inte nedrustning som vi håller på med nu? Jag har försökt att förklara att den minskning av antalet enheter, antalet fältbrigader, flygdivisioner och ubåtar, om vi håller oss till det, som sker har sin motsvarighet också på andra håll. Jag skulle kunna räkna upp en rad länder där en sådan minskning pågår eller planeras med hänsyn till vad jag har pekat på, nämligen kostnadsutvecklingen. Mot den bakgrunden är vi ju i den lyckliga situationen att vi allmänt sett skulle befinna oss i en nedrustningsperiod. Så väl är det dock inte, men låt oss ta ett exempel. Vi har under produktion flygplanet Attackviggen. Det kostar per exemplar knappt 20 miljoner kronor. Det skall efterträda ett annat attackplan, Lansen, som vi har nu och som när det började produceras kostade 2 å 3 miljoner kronor per styck. Det är nästan en tiodubbling i kostnader på kort tid. Skulle vi nu skaffa oss ett lika stort antal av Attackviggen som vi från början hade av attackplanet Lansen, skulle det dra enorma kostnader. Både staberna och vi är eniga om att Attackviggen är ett flygplan med så höga prestanda att det utan vidare ersätter flera stycken attackplan av typ Lansen. Är det då nedrustning, om antalet divisioner attackplan minskas? I så fall skulle vi naturligtvis kunna undvika det genom att i stället producera det billiga Lansenplanet, som vi då skulle kunna ha i mångdubbelt större antal än i dag och till väsentligt lägre kostnader än de attackplan av typ Viggen vi håller på att skaffa oss. När det gäller Jaktviggen råder samma förhållande. Vi måste högst väsentligt minska antalet divisioner efter hand som vi för in Jaktviggen i organisationen. Jaktviggen kostar, föreställer jag mig, omkring 20 miljoner kronor per styck. Drakenplanen, som Jaktviggen så småningom skall ersätta, har kostat 6 å 7 miljoner kronor per styck. Naturligtvis skulle vi kunna undvika en nedgång, om vi behöll Draken. Vi gör emellertid inte det därför att vi vet att på 1980 och 1990-talen, då vi skall ha Jaktviggen, duger inte — med hänsyn till andra länders flygplan — de prestanda Draken har. När det gäller antalet fältbrigader, som ingalunda kommer att nedgå så kraftigt som herr Petersson i Gäddvik påstod, förhåller det sig på samma sätt. Skall vi hålla dessa fältbrigader med en hög teknisk vapenstandard, bör vi räkna med att antalet måste nedgå. Där håller vi fast vid de fyra Norrlandsbrigaderna, de fyra moderna pansarbrigader som vi har i dag, men vi vill ta bort de två som inte har så modern utrustning. Det har jag rekommenderat med hänsyn till denna filosofi om att vi vågar minska den operativa styrkan just under de närmaste åren, då vi är säkra på att inte få krig i Europa. Vi sparar pengar, som kan användas för andra vapensystem, om vi tar bort de två pansarbrigaderna ur organisationen under den närmaste tiden. När det gäller infanteribrigaderna har vi inte ännu kunnat ta ställning till antalet. De som skall finnas kvar bör ha en så modern utrustning som möjligt. Vi får nästa år återkomma till vilket antal det kan bli fråga om. Herr Virgin säger att det är slöseri med skattebetalarnas pengar att kassera materiel som i och för sig är användbar. Ja, herr Virgin, vi kasserar varje år massor med materiel som går ur organisationen och ersätts med nya och modernare. Om vi, som jag nyss sade, skulle ta ur organisationen två av våra pansarbrigader, som vi vet måste utgå ur organisationen ungefär år 1975 på grund av att materielen då icke länge är tidsenlig, är det då slöseri med skattebetalarnas pengar? Jag betraktar det tvärtom som en vinst om man tre år tidigare kan ta bort materiel som Nr 91 skulle kosta väldigt mycket pengar att hålla i stånd under de närmaste tre Måndagen den åren, när vi alltså vågar tro att den icke behöver komma till användning 29 maj 1972 under den närmaste treårsperioden. På samma sätt är det med robotar. Det gäller närmast Bloodhound. Vi har inte tagit ställning till vid vilken tidpunkt vi skall ta dessa ur organisationen. De är ännu inte fullt otidsenliga, men alla som känner problemet vet att de börjar bli det. Här kommer jag in på herr Wedéns inlägg, som gällde bl a. personalfrågorna i samband med det minskade underhållet. Jag erkänner och har erkänt att det uppstår problem när man på det här sättet i förväg tar ur organisationen t.ex. pansar och robotar, eftersom det årliga underhållet då försvinner. Detta gäller även när man i förtid minskar antalet Drakendivisioner. Då kommer vi att flyga mindre, underhållet kommer att minska, och de verkstäder och den personal som har hand om detta kommer att också kunna skäras ned. Det är problem som vi brottas med. Jag kan försäkra herr Wedén att den humana personalbehandling, som herr Wedén efterlyser, kommer vi inte att frångå. Försvaret har faktiskt i personalorganisationernas ögon en stark ställning just därför att vi försöker att föra en human personalpolitik i samband med alla våra omorganisationer och alla våra förändringar, som ju sker ständigt. När det gäller anslagsfrågorna och kostnadsstegringarna är det så att de lönestegringar som sker på underhållssektorn och inom vår egen personalsektor får vi kompensation för genom nettoprisindex. Vad vi vet är följande: I fjol steg personalkostnaderna inom försvaret väsentligt mer än personalkostnaderna för den civila sektorn av statsförvaltningen. Där var genomsnittet av löneökningar i fjol 9 procent. Vi fick inom försvarssektorn över 12 procents löneökning, och på den allmänna marknaden räknar man med ungefär 10 procents lönestegring. Det är alldeles klart att vi för i fjol inte genom nettoprisindex kunde skaffa oss full kostnadstäckning, eftersom vi på lönesidan låg så mycket över den allmänna marknaden. Där gjorde vi alltså en förlust.

Jag tror man skall akta sig för det därför att det finns viss erfarenhet från 1960-talet som tyder på att det inte behöver bli en så kraftig förändring som man får fram genom detta enkla sätt att räkna. Slutligen, herr Wedén ville föra en diskussion om initialstyrka och uthållighet och vad som är mest krigsavhållande. Vi kan naturligtvis föra den debatten och i den också ta in Skåne och Gotland. Det herr Wedén för fram här i debatten läser jag dagligen om i militärskribenternas artiklar från Skåne och från Gotland, och jag känner väl argumenten.

Om vi tar de närmaste 15 åren så kommer vi att ha kvar i organisationen de komponenter av vapensystem som anses ge sådan hög initialstyrka. Vi har just nu börjat produktionen av Attackviggen som skall ut i vår organisation och som kommer att finnas under 1970-talet och under 1980-talet. Vi har ubåtar i stor mängd. Vi kommer att ha dem kvar, och jag föreställer mig att vi kommer att förnya ubåtsflottan. Vi kommer att ha de rörliga brigaderna kvar. Och jag vill understryka att de rörliga fältbrigader som vi skall ha i organisationen skall vara jämbördiga eventuella motståndares i fråga om rörlighet, i fråga om vapensystem. Men om vi utrustar dem så — vilket är att utrusta dem mycket dyrt — så tvingas vi att minska antalet därför att vi kommer inte att orka med att utrusta 30 brigader på det sättet. Kunde vi nöja oss med att utrusta dem så som vi har dem utrustade i dag, kan vi ha alla 30 kvar, men om vi skall ha dem moderna måste vi, föreställer jag mig, minska antalet. Jag kan då inte se hur problemet Skåne och Gotland på något sätt ändras i förhållande till i dag.
Herr talman! Försvarsministern yttrade även nu, kanske i synnerhet om ubåtarna, ett par förhoppningsfulla ord som jag tar fasta på. Men eljest kan jag säga till honom, med mycket större fog än herr Lange hade när han för en liten stund sedan resonerade med mig, att hur i all världens dar skall försvarsministern klara de utfästelser som han här successivt gör och klara dem inom ramen för de pengar som han inte vill öka i förhållande till försvarspropositionen. Ekvationen går helt enkelt inte ihop, herr försvarsminister. Den går bättre ihop för mittenpartiernas del. Sedan bara ett par ord om nedrustningsresonemanget. Jag har redan talat om det här med minskning av antalet enheter. Där slår försvarsministern, i varje fall såvitt avser mig och mina meningsfränder, in en del öppna dörrar. Det är klart att det måste bli en minskning. Frågan är hur stor. Där vill vi alltså ha en mindre minskning än försvarsministern vill ha.

Det kan med försvarsministerns uppläggning inte bli fråga om det. Man måste då nöja sig med en mindre minskning. Till sist, herr talman, vill jag säga att försvarsministern' återigen upprepade beloppet 11 miljarder kronor som disponibelt för materielanskaffning under perioden. Han svävade på målet beträffande takten i nedläggningen av Drakendivisioner. I varje fall är just dessa divisioner inte omoderna i förhållande till omvärlden, vilket man däremot väl kan säga att de nu aktuella pansardivisionerna håller på att bli. Men det kommer alltså ändå till stånd nedläggningar. Om försvarsministern nu skall klara de utfästelser som han här gjorde beträffande organisationen under femårsperioden, blir det inga 11 miljarder över, herr försvarsminister. Jag vågar påstå att det blir ungefär hälften så mycket över för verklig nyanskaffning av materiel. Den siffran tar jag inte ur luften utan den är underbyggd av de expertupplysningar som har stått till förfogande.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större debatt om begreppet nedrustning — det är ju klart att det är en nedrustning som nu är inledd. Man brukar inte heller från regeringspartiet vara så rädd att använda det begreppet i sammanhang där det passar att vara försvarsnegativ. Försvarsministern sade att det inte var slöseri att kassera fullgod materiel — det är fullgod materiel det gäller, inte uttjänad — utan det skulie tvärtom vara en vinst. Jo, jag tackar jag — det är en vinst att man skrotar ned utrustning som är fullgod och som har kostat mycket pengar. Jag tillåter mig, herr försvarsminister, att ha en helt annan mening. Men jag har nog i alla fall en känsla av att man inom regeringen börjar bli litet skrämd inför konsekvenserna av sitt försvarsförslag. Man börjar tala om att beslutet är ”provisoriskt”. Man kan fråga sig vad det finns för anledning att fatta provisoriska beslut. Hade försvarsutredningen inte tillräckligt god tid på sig? Det var verkligen inte oppositionens fel i så fall. Det verkar som om regeringen ville motivera sitt dåliga förslag med att det går att ändra till ett kommande år. Det är i så fall en dålig ursäkt. Ett förslag måste bedömas efter de konsekvenser som just det förslaget har på kort och på lång sikt. Att det är möjligt att ändra ett beslut är verkligen inget skäl för att fatta felaktiga beslut. Och det är dålig ekonomisk hushållning. Om det är något som man med all kraft skall försöka undvika i försvarspolitiken, både från säkerhetssynpunkt och från ekonomisk synpunkt — det har vi tidigare alla varit överens om — så är det ryckighet i planeringen.
Herr talman! Med anledning av att både herr Wedén och herr Virgin varit inne på frågan om nedrustning skall jag inte ytterligare beröra den annat än genom att säga att de uppgifter jag lämnat är hämtade från ÖB:s konsekvensskrivelse. Försvarsministern säger, om jag hörde rätt, att vi är säkra på att vi under de närmaste åren inte skall få krig i Europa. Ja, det är ju i och för sig bra, men alla är tydligen inte lika säkra på det. Enligt uppgifter i norska tidningar under förra veckan — t.ex. i Aftenposten av den 25 maj — skall man i höst hålla en stor NATO-manöver, den största man någonsin haft just i Nordnorge, med 50 000 man, bortåt 200 fartyg och 400 flygplan. Tydligen finns det delade meningar om hur säkra vi kan vara även de närmaste åren i vad det gäller krig i Europa. Vidare glömde försvarsministern att svara på frågan vilken uppgift om regeringens planeringsnivå som är riktig. Är det den uppgift han själv lämnade den 25 januari eller den som ÖB lämnade den 20 april?
Herr talman! Herr Wedén frågar hur jag får de gjorda utfästelserna att gå ihop med de ramar som finns. Men herr Wedén har ju hört att jag i fråga om antalet enheter hänvisar till den fortsatta rullningen. Jag har inte talat om hur många infanteribrigader som vi kommer att kunna få plats med under perioden eller nästa femårsperiod. Jag har inte yttrat mig klart om antalet Drakendivisioner som skall dras in. Även mittenpartierna säger ju att vi skall dra in Drakendivisioner nu. Här är alltså frågan om antalet enheter väsentlig, och jag har redan i försvarspropositionen sagt att det är omöjligt att ännu överblicka antalet. Jag har sagt att vi skall försöka behålla största möjliga antal rörliga fältbrigader. Jag hoppas att herr Wedén förstår att det är väsentligt att jag håller dessa frågor öppna och har tvingats att hålla dessa frågor öppna. Herr Virgin föredrar tydligen att under hela programplaneperioden bibehålla — med de stora kostnader det är fråga om här — t.ex. Bloodhound och alla de 21 Drakendivisionerna. Vi vet att med hänsyn till moderniteten hos dessa system bör de gå ur organisationen ungefär i mitten av 1970-talet. Det är faktiskt så, herr Virgin, att vi kan göra ganska stora besparingar genom att ta ut dem ur organisationen nu och använda pengarna till att förbättra våra fältbrigader, kanske till att bygga ubåtar. Jag anser att resonemanget är riktigt, och jag har uppfattningen att socialdemokraterna och mittenpartierna är eniga om denna princip. Även om man inte tycks ha kommit överens om antalet indragningar, så är man överens om principen att vi just nu med hänsyn till det förbättrade internationella läget vågar ta vissa risker som vi kanske inte vågar ta om fem år och att vi använder pengarna för att göra oss starkare då. I varje fall skaffar vi oss möjligheter att bli starkare i framtiden genom att vi nu lägger ner kostnader på forskning och utveckling och genom att bibehålla handlingsfriheten. Jag anser att det är en riktig väg. Jag har inte förstått herr Peterssons i Gäddvik fråga. Så långt jag förstår gäller självfallet den nivå som är angiven i propositionen. Jag minns inte vad det är för siffra som ÖB har angivit. Herr Virgin gör ständiga attacker mot planeringssystemet. Det sätt varpå departementet lägger fram sina förslag är någonting fruktansvärt från hans synpunkt. Är det, herr Virgin, bara de förslag som kommer från ÖB eller från försvarsgrenscheferna och staberna eller från materielverket som vi här i riksdagen kan acceptera? Kan det inte tänkas att vi politiker kan ha en uppfattning i sådana här frågor? Jag skulle vilja varna herr Virgin för att så hundraprocentigt svälja alla förslag som kommer från militära yrkesmän. De är bra. Det är deras yrke att komma med förslag och hävda att det är nödvändigt att ha ett starkt försvar. Men vi politiker har väl lika stora möjligheter att realistiskt bedöma vilka försvarsbehov som det här landet har i dag. Det är det vi försöker göra, och där kommer vi ibland till andra uppfattningar än de militära yrkesmännen, men det är inte därför säkert att det är vi politiker som har fel.

Herr talman! Enigheten i vårt land om de allmänna riktlinjerna för utrikespolitiken är av utomordentligt värde. Det råder stor enighet om att vår utrikespolitik har som primär uppgift att genom alliansfrihet i fred göra det möjligt att upprätthålla neutralitet i krig. Efter hand har denna politik vunnit allt större respekt utomlands, och det kan bero på många omständigheter. Jag tror för min del att det framför allt är ett par omständigheter som har medverkat till att respekten för denna svenska inställning efter hand har vuxit sig allt starkare. Den ena är det förhållandet — som jag nyss berörde — att det har rått stor politisk enighet om den allmänna inriktningen av utrikespolitiken. Den andra omständigheten är att Sverige — återigen under stor politisk enighet — har markerat att man varit beredd att ta konsekvenserna av denna utrikespolitik. Jag tänker då på de ekonomiska ansträngningar som vi har gjort för att hålla ett starkt försvar för att understryka vår fasta vilja att hävda denna neutralitet om det olyckliga skulle hända att det bleve konflikter ute i världen och i vår omedelbara närhet. Jag anser att det har betytt särskilt mycket att försvarsbesluten och inställningen till försvaret har kunnat bygga på en bred politisk uppslutning. Naturligtvis måste det av och till ske en prövning av vilken omfattning som vårt försvar skall ha, och då tänker jag på försvarspolitiken i vidaste mening. Det är alltså en fråga om såväl det militära och civila försvaret som det ekonomiska och psykologiska försvaret. Det är också rätt självklart att besluten i dessa frågor påverkas av hur vi uppfattar det som vi kan kalla hotbilden, dvs. den risk för öppna konflikter som vi kan se ligga inom den överskådliga framtiden. Men naturligtvis blir det till sist också en prövning mot bakgrund av den statsfinansiella situationen — hur mycket pengar vi anser oss kunna avdela för denna del av statens verksamhet. Glädjande nog har en avspänning i Europa kunnat noteras på senare år. De flesta av oss torde vara överens om detta. Det råder därigenom inte så stora skillnader i bedömningen av den s.k. hotbilden, och jag konstaterar med tillfredsställelse att det sålunda finns en i långa stycken gemensam utgångspunkt för beslutet i det avseendet. Detta har också kommit till uttryck i försvarsutredningens betänkande. Utredningens arbete präglades dessutom, som jag har kunnat uppfatta det, dels av att man försökte beskriva de allmänna förutsättningarna som sedan skulle ligga till grund för de mera avgörande besluten för den närmaste femårsperioden, dels av att man försökte sätta in dessa beslut i ett längre perspektiv. Det senare är nödvändigt med tanke på de långa planeringstiderna. I utredningen nåddes enighet om att det försvar vi skall ha i framtiden skall fotas på en allmän värnplikt. För egen del tror jag att det är betydelsefullt att försvaret har denna grund även i framtiden. Men det innebär att man den vägen binder sig för användningen av en icke så liten del av de totala kostnaderna inom försvaret. Man var vidare överens om att man skulle ha med flygstridskrafter på en avancerad nivå, bl.a. genom Viggen, och det är en mycket tung post. Beträffande ubåtssidan rådde det enighet om att vår produktionskapacitet inte skall få försvinna, och det innebär att vi rätt snart måste bestämma oss för det antal ubåtar vi skall ha. Dessa tre komponenter tillsammans kräver en mycket stor del av de medel som avsätts för försvaret. Vi har en allmän målsättning för försvaret. Regering och riksdag har formulerat en uppgift till överbefälhavaren och övriga som har det direkta ansvaret för att förverkliga statsmakternas intentioner. Om man då har dessa intentioner kvar — och såvitt jag vet är det ingen som öppet stått upp och sagt att man skall ändra på dem — och samtidigt tar de här tre tunga besluten, så leder det till att försvarskostnaderna i fortsättningen kommer att bli mycket stora. Mot bakgrunden av det statsfinansiella läget har utredningen lagt ned mycket arbete på att se efter på vilka olika vägar man skulle kunna hitta besparingar men ändå hålla fast vid den uppgift som försvaret tidigare har tilldelats. I utredningen fanns det vissa skillnader i uppfattningarna — man kan väl säga att den kostnadsram som socialdemokraterna pekade ut i utredningen anslöt sig till den lägsta nivå som mittenpartierna kunde acceptera. Moderaterna hade kommit fram till en högre kostnad. Även i utskottet har moderaterna lagt sig på en kostnadsnivå betydligt högre än regeringens och mittenpartiernas. Det är givet att även försvaret i dessa ekonomiskt kärva tider måste finna sig i återhållsamhet, och därför är moderaternas linje inte statsfinansiellt möjlig. Det är känt att regeringen ville handlägga frågan på det sättet att den lade fram sin proposition men framhöll att man därmed inte hade stängt alla dörrar för förhandlingar. När propositionen kom visade det sig att den innebar att regeringen stannade för den lägsta nivå som socialdemokraterna i utredningen hade förordat. När propositionen hade lämnats uppenbarades det att varken utredningen eller försvarsdepartementet blivit informerade om att lönerörelsens genomslag för försvarets del var sådant att det gick utöver vad det s.k. nettoprisindex kan kompensera försvaret för i detta avseende. Denna felräkning har bedömts uppgå till storleksordningen 1 miljard kronor för femårsperioden. Vid det tillfälle då vi hade att avlämna våra motioner var detta förhållande känt. Eftersom vi förutsatte att det fanns en beredvillighet att diskutera hur man skulle ställa sig i detta nya läge utformade vi från mittenpartiernas sida avsiktligt den gemensamma partimotionen så, att vi förklarade oss beredda att ta en diskussion för att ge försvarsbeslutet det materiella innehåll som regeringen själv hade försökt teckna. Vi var beredda att pröva alla vägar för att komma fram till detta. Vi var beredda att undersöka vilka besparingsmöjligheter som fanns, men självfallet insåg vi att det inte skulle vara möjligt att bibehålla ambitionsnivån och samtidigt spara in denna miljard. Det är överraskande och anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte har visat något intresse för att ta en diskussion i syfte att åstadkomma en gemensam lösning i denna fråga i utskottet. Det är överraskande och beklagligt av många skäl. Jag återkommer till att för mig framstår det som mycket viktigt att det råder så stor politisk enighet som möjligt om försvarets inriktning och utformning, eftersom det är en viktig del av utrikespolitiken. Det är beklagligt och överraskande att i denna fråga socialdemokraterna framhärdar i sin linje och gör det i förlitande på att kommunisterna i en slutvotering kommer att välja det lägsta av de då återstående två alternativen. Herr Werner i Tyresö har ju också här givit oss en bekräftelse på att det kommer att gå på det viset. Nr 91 När det gäller budgetåret 1972/73 vet ingen av oss exakt vad det nya Måndagen den instrumentet för kompensation för prisoch löneökningar i praktiken 29 maj 1972 kommer att ge. Längre fram under budgetåret kan detta lättare — FS — fastställas. Vi förordar därför att regeringen anmodas komma tillbaka till — Försvarets förtsatta riksdagen och på tilläggsstat påyrka de pengar som är nödvändiga för att inriktning m.m. uppfylla den ambitionsnivå regeringen i sin proposition har försökt teckna. Det är självklart att varje riksdag är suverän och att försvarsbeslutet undan för undan kan omprövas av varje riksdag. Den ståndpunkten har ju också försvarsministern nyligen framhållit i sina anföranden. Men det kan aldrig få bli fråga om några stora kastningar, eftersom materielanskaffning och planering av försvaret är av så långsiktig karaktär att vissa grundläggande beslut måste få gälla, om vi inte skall göra pengarna odrygare än de behöver bli. Tvära kastningar i anslagstilldelningen innebär att man ändrar på vidtagna dispositioner, och det kan komma att innebära att man, enkelt uttryckt, kastar pengarna i sjön.

Men eftersom det är min förhoppning att det skall bli möjligt att komma tillbaka till en sådan politisk situation att man på samma sätt som tidigare kan diskutera försvarets innehåll och omfattning, liksom de reella resurser som skall ställas till dess förfogande, har jag inte ägnat mig åt att polemisera i någon utpräglad grad. Jag har avhållit mig från detta, därför att det skulle kunna göra det svårare att ta detta beslut under ny prövning och därför att det skulle kunna försämra förutsättningarna att göra det i en så avspänd atmosfär som möjligt.

Herr talman! Historien upprepar sig inte. Därför tror jag det skulle vara fel att försöka direkt tillämpa på dagens försvarsdebatt Torgny Segerstedts kända ord från 1925: ”Bort rida Smålands ryttare. Det förflutnas skuggor jaga förbi. Kvar står ministären Sandler och myser i solskenet.” Herr Palmes regering har ingen anledning, och ingen möjlighet alls, att stå och mysa i något solsken. Den historiskt sinnade Torgny Segerstedt den äldres reaktion på 1925 års försvarsbeslut med dess indragning av 17 regementen och kårer och en kraftig reduktion av flottan hörde hemma i en annan tid. Men så långt gäller parallellen, att gamla landskapsregementen kan komma att försvinna även genom 1972 års försvarsbeslut — ingen vet ännu vilka. Vad som antytts är att man bl.a. mycket snart får skrota ner flygvapnets sex divisioner med luftvärnsroboten Bloodhound och dra in åtta divisioner Drakenjaktplan. Det blir rimligen en omfattande kapitalförstöring, eftersom materielen långt ifrån är försliten eller omodern, och det betyder att mångas utbildning och plikttrogna arbete spolieras. Minst av allt kan det vara ett utslag av framgångsrik planering och god hushållning. Torgny Segerstedt konstaterade 1925 också att ”man håller på att prata bort det faktum att Sverige har kuster att försvara”, och han 81 fortsatte: ”Att inom ramen av en viss kostnad eftertrakta den bästa möjliga effektivitet i försvaret, det är det mening i. Att över huvud taget ingenting offra på försvaret, det kan det också vara mening i. Men att anslå summor till att administrera bort på ett fingerat försvar, det är det ingen mening i. Någon plan, någon avsikt, något syfte måste det finnas.” Jag tror att upphovsmännen bakom försvarets nya planeringssystem instämmer i detta helt och fullt — och med så mycket större rätt som man 1972 förfogar över ett långt bättre men också dyrbarare planeringsinstrument än 1925. I propositionen hösten 1970 om det nya planeringssystemet skrev vår nuvarande försvarsminister att ”det kommer att ge Kungl. Maj:t och riksdagen bättre underlag än f. n. att bedöma försvarets resursbehov och effektivitet”. Alla erkänner väl att detta är en svår planeringsuppgift. Gör tankeexperimentet att man år 1925 hade haft det nuvarande planeringssystemet. De femtonåriga perspektivplanerna skulle då ha gått fram till år 1940 — ett år då Sveriges grannar i öster, söder och väster fick stormaktsvapen vända mot sig. Det perspektivet borde alltså ha ingått som ett av flera tänkbara i säkerhetspolitiska miljöstudier 1925. Det är väl tvivelaktigt om man tagit hänsyn till det, men nog borde ett fungerande planeringssystem ha gett varningssignaler betydligt tidigare än de som ledde till politiska beslut först mot 1930-talets sista år. Följden av Sveriges svaga försvar blev den gången att landet inte mäktade föra en konsekvent neutralitetspolitik. Genom undfallenhet mot den aggressivaste, mot Hitlertyskland, hoppades den dåvarande svenska statsledningen kunna kompensera den bristande trovärdigheten i den egna förmågan att värna landets självständighet. Sverige orkade inte med att föra en konsekvent neutralitetspolitik i ett läge där folkrättens regler ändå var tämligen klara. Transiteringsbesluten och liknande eftergifter innebar inte bara en förödmjukelse och ett brott mot vad vi förpliktat oss till vid neutralitetsförklaringen. De innebar också att många i vår omvärld fick en bild av svensk utrikespolitik som än i dag i vissa situationer ligger oss i fatet. Torgny Segerstedt stod då främst i linjen mot eftergifterna, men naturligtvis hade det varit lättare för de styrande att förstå honom 1940 om man följt honom redan 1925. Uppgiften för totalförsvarets militära och civila delar är att inför omvärlden ge trovärdighet åt vår vilja och förmåga att svara mot neutralitetspolitikens förpliktelse. Budskapet till omvärlden i en krissituation blir alltså att svenskt område inte står någon part till buds för basering eller genomtransport. Totalförsvarets funktion blir att göra det så dyrbart som möjligt för den part som vill föra över kriget till svenskt område. Huvudsyftet — det känner vi alla — är att bevara freden. Om det misslyckas skall en angripares styrkor mötas av folkets samlade värnkraft och med vapensystem som utvecklats just för det svenska områdets speciella villkor. Det är ganska ofta omvittnat, inte minst här i kammaren, att den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken betraktas som en viktig faktor i den relativa balans som råder i norra Europa. Det är inte balans som är säkert garanterad men den är ändå viktig. På senare år har ett kraftigt ökat intresse gällt passagen längs Nordkalotten som förbindelse mellan Sovjets utbyggda marinbaser och Atlanten. Det är geografin som gör Nordkalotten och Östersjöutloppen till självklara skärningspunkter vid en större konflikt. Liknande men inte lika utpräglade resonemang gäller Medelhavsområdet, den s.k. södra flanken. Om man nu hävdar att flankerna tilldrar sig ökat intresse, får det ändå inte hindra oss från att erkänna att förbättringen och stabiliseringen i Centraleuropa verkar dämpande på riskerna i hela området. Litet förenklat kan man kanske göra sammanfattningen att krigsriskerna i Europa har minskat under det senaste årtiondet, men inom ramen för de något minskade riskerna är Nordens läge snarast mer utsatt än tidigare. Det är fundamentalt att Sverige inte vidtar sådana åtgärder, att vårt bidrag till balansen väsentligt går ned. En drastisk förändring av svensk försvarspolitik skulle kunna leda till tveksamhet om vår förmåga eller vår vilja att svara mot neutralitetens förpliktelser vid en ny konflikt. Redan i fred skulle en sådan tveksamhet i omvärlden kunna leda till krav på kompenserande åtgärder genom stormaktsdispositioner gentemot våra grannländer. Det är självklart så att Sverige bör anpassa sig till säkerhetspolitiska förändringar i vår del av världen. På den grundläggande punkten har jag ingenting att invända mot regeringens lika grundläggande värdering. Men vi får inte, bör inte göra tolkningar eller förändra våra dispositioner i sådan riktning och sådan takt att andra förleds till motdispositioner, dvs. stormakter ökar militära resurser i Nordeuropa därför att Sverige reducerar sina. Jag tror att det vore olyckligt om man försökte att argumentera för långt på temat att Sverige kan reducera sitt försvar till följd av en nu iakttagbar avspänning i Europa, om någon motsvarande reduktion inte ens skymtar hos de två stormaktsallianserna här i området. Eftersom det dessutom är uppenbart att regeringens försvarsproposition innebär kraftigare neddragningar än planeringsarbetet och försvarsutredningen över huvud taget sysslat med, så blir det omöjligt att hävda att beslutet bygger på en långsiktig och genomtänkt bedömning. Vad överbefälhavaren häromdagen offentligt sade i den saken är verkligen belysande: Hela underlaget som vi arbetat fram blir ju av inget värde. För de lägen där vi nu skall planera har vi inget material. Det är i stället självfallet statsfinansiella och kortsiktigare avvägningar som har påverkat regeringens bud. Till en del har detsamma gällt för många länder, främst inom västvärlden. Man har senarelagt, urholkat eller ändrat viktiga delar av försvaret, inte därför att man utrett och funnit att behovet blivit mindre, men därför att trycket från andra sektorer inom och utom statsbudgeten har blivit större än väntat. Erkänner man detta — och det är ingen skam att erkänna det — då leder det inte lika lätt till missförstånd om utrikespolitiska omprövningar, något som annars ligger nära till hos bedömare som inte tycker sig se lika säkra tecken i skyn på varaktig säkerhet. Jag har berört försvarets nya planeringssystem några gånger. Det har ofta sagts att försvaret är det fält där statsmakterna kommit längst i fråga om långsiktsplanering med perspektiv för flera år framåt. 1958 års försvarsbeslut gav förutsättningarna för den här långsiktsplaneringen, som undan för undan utvecklats till ett instrument att få överensstämmelse mellan långsiktigt och kortsiktigt handlande. Den planeringen är ofrånkomlig för att få balans inom och mellan olika vapensystem och organisatoriska delar, där vissa komponenter fordrar lång tid för utveckling och framtagande, medan andra kan förändras relativt snabbt. En betydande vidareutveckling av försvarets långsiktsplanering har förberetts och genomförts under senare år genom arbete inom försvarets forskningsanstalt, de centrala staberna och försvarsdepartementet. Riksdagen godkände det nya systemet 1970 med tillägget att riksdagens egen plats inom planeringssystemet skulle närmare utredas. Planeringssystemet bygger på s.k. miljöstudier som tar fram alternativa, styrande angreppsfall att ligga till grund för femtonåriga perspektivplaner. Utifrån dem skall sedan femåriga programplaner utarbetas. Alternativa lösningar och handlingsfriheten mellan dem skulle bli av särskild betydelse för att underlätta politiska avvägningar, för att göra just det som försvarsministern förde så skickligt resonemang om i sin slutreplik, nämligen att politikerna ytterst har ansvaret för att göra avvägningarna. Det skulle alltså ge möjlighet för riksdagen — och jag kan citera försvarsministerns direktiv till försvarsutredningen — att bedöma grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och den långsiktiga inriktningen av våra totalförsvarsansträngningar. Nu har — och jag tycker det här är ganska uppseendeväckande — 200 manår ägnats åt arbetet att ta fram perspektivplaner och annat underlag som skulle ha underlättat vårt beslut här i dag. Därför är det mycket anmärkningsvärt och för alla som önskar en inträngande, allvarlig försvarsdebatt mycket beklagligt, att riksdagen nu inbjuds att fatta ett försvarsbeslut mer eller mindre i blindo. Jag påminner på nytt om överbefälhavarens ord i Handelstidningen. Propositionens förslag kan inte överblickas. Varken perspektivplaner eller programplaner finns utarbetade för de ekonomiska ramar och de planeringsnivåer som propositionen föreslår. Därmed har planeringsarbetet mer eller mindre hamnat i samma situation som de Drakenflygplan som nu tydligen skall tas ur tjänst åtskilliga år i förtid. Både planeringssystem och flygplan sköts av kvalificerat och hängivet folk. Båda har tillgång till dataanläggningar och har tilldragit sig internationell uppmärksamhet för avancerade lösningar på svåra problem, Båda har kostat mycket pengar, även om ingen kan säga hur många miljoner planeringsarbetets alla detaljer dragit. Men nu binds de båda. Drakenflygplanen måste stå kvar på marken, och planeringssystemet utnyttjas inte heller som det är avsett. Försvarsbeslutets planeringsram är avsedd att gälla i fem år. Men långt dessförinnan måste riksdagen ta ställning till många konsekvenser av det, allteftersom myndigheterna kan överblicka hur det skall vara möjligt att åter åstadkomma någon plan, någon avsikt. Principerna för försvaret måste omprövas när man når ner till så här låga nivåer — det har vi fackmännens ord på. Men låt mig säga att inte ens på låga nivåer kan det få bli svensk försvarsdoktrin att en angripare måste tränga in i stora delar av svenskt territorium, kanske in i många svenska landskap, innan vi effektivt förmår möta honom därför att alltför mycket bygger på lokalt bundna enheter. Vi får inte underlåta att dra nytta av de naturliga försvarsbetingelser som ligger i de vatten och det luftrum som omger Sverige. För omvärlden har de faktorerna säkerligen en mycket stor betydelse när man bedömer trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken. Riksdagen får under kommande år rimligen redovisningar och förslag om förbandsindragningar och i samband därmed kanske en klarare bild av riskbedömningar och prioriteringar mellan olika delar av landet. Det är också nödvändigt att redovisa de konsekvenser som uppstår för anställda vid statliga industrier och verkstäder, och även följderna för enskilda företag måste belysas. Sanningen kommer att krypa fram — jag tror att det bara är en liten del av den vi har fått fram i dag. Men kanske allra viktigast är att åter få planeringssystemet att fungera, att kunna ange var och hur insatser kan göras för att vid behov åter stärka försvarskraften. Detta, som har kallats ett återtagningsprogram, finner jag vara något av det allra viktigaste i det läge som statsfinansiella skäl i dag framtvingar, men inte ens ett sådant återtagningsprogram har utskottsmajoriteten velat ge tillfälle till. Det avgörande för totalförsvaret är ju den styrka det kan utveckla för att ge trovärdighet åt Sveriges vilja att få vara oberoende. Vill man — och jag kan än en gång citera den äldre Torgny Segerstedt — ”eftertrakta bästa möjliga effektivitet i försvaret” är det nödvändigt att veta, system för system, var det går att spara och var det går att åter få effekt inom överblick bar tid, om nya resurser åter sätts in. Vi har — som jag inledningsvis påpekade — ingen fullständig parallell med 1925, men det är uppenbart att om försvaret haft ett återtagningsprogram efter nedrustningsbeslutet 1925 och om detta program sedan hållits vid liv genom planeringsarbete, så skulle Sverige ha stått i väsentligt bättre läge i samband med 1936 års försvarsbeslut och under utvecklingen fram till krigsutbrottet 1939 och åren närmast efter. Nu fick mycket pengar rinna undan till en orimligt liten effekt just därför att ett sådant återtagningsprogram inte fanns. Både för personal och materiel gäller från 1972 i många fall mycket långa återtagningsperioder — så långa att beslut att lägga ned eller inte anskaffa kan betraktas som definitva. I många andra fall däremot kan också rätt begränsade merutgifter leda till avsevärt större handlingsfrihet. Handlingsfrihet var ett nyckelord när försvarets nya planeringssystem infördes. Det är tragiskt om det just är handlingsfriheten som offras därför att regeringens förslag i stället kommit att präglas av dimbildning och ovisshet. Några intressanta slutord av herr Fälldin antyder att han inte har gett upp förhoppningen att det åter skall komma en situation, då regeringen är beredd att gå in i seriösa diskussioner om ett bredare samförstånd kring de faktiska utgiftsramarna. Det är alltså en vädjan om ett samförstånd, som socialdemokratin helt har avvisat i år. Naturligtvis kan man säga att erfarenheterna kommer att vara så bistra att försvarsministern, när han har avläst verkningarna, inte bara på förbanden, där det ju är staten själv som bestämmer, utan också i de många industrier, verkstäder och företag som är underleverantörer, kommer tillbaka till nästa år och att det blir en omvändelse under galgen. Men en sådan galge, rest under valåret 1973, verkar inte särskilt sannolik.